Herr talman! Det är verkligen sant att ämnet religionskunskap ofta är omdiskuterat. Herr Johansson i Skärstad har ett svar att ge på frågan varför så sker. Jag är säker på att det svaret inte omfattas av alla i vårt land. För egen del tror jag att religionskunskapen är så omdiskuterad därför att det är med mycket skilda utgångspunkter vi närmar oss det ämnet. I skolöverstyrelsens kompletterande anvisningar till läroplanen uttalas det att alla skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolans religionsundervisning. Man skall vara förvissad om att ingen, varken direkt eller indirekt, blir utsatt för påverkan till förmån för någon viss tro eller uppfattning. Det här är tankegångar som riksdagen en gång var något så när enig om. Därför förvånar mig de tongångar som jag hört här i dag och som jag verkligen skulle vilja — i flera fall — beteckna som mörksens tongångar. Det förvånar mig att så många riksdagsledamöter ännu i dag inte har accepterat religionskunskapsämnets innehåll och arbetsmetoder, inte har accepterat att det skall vara ett objektivt undervisande i det ämnet. Ämnet skall helt visst innehålla också annat än det som herr Westberg i Ljusdal talade om. Där skall finnas plats för etiska samtal utan någon religiös grund och även för andra religioner än kristendomen. Vi lever ju i ett pluralistiskt samhälle med skilda åsikter om bl.a. religionskunskapen. Det är givet att vi då ofta måste diskutera känsliga frågor av typ religionskunskapsämnet. Det måste ständigt vara föremål för debatt och kritik. Denna debatt är inte bara naturlig utan också nödvändig. Vi måste ständigt granska ämnet, och den granskningen har sin betydelse för våra möjligheter att garantera att undervisningen inte ger en sned eller felaktig belysning av olika uppfattningar. Men jag tycker att många i dag har talat om ämnet enligt en synnerligen enkelriktad uppfattning. Detta ämne skall innehålla mycket mera än det som här kom fram. Jag noterar i det här sammanhanget gärna kyrkomötets nyanserade uttalande om religionskunskapsämnets ställning, som gjordes i dess betänkande över kristendomsundervisningen m.m. Jag ber att få citera ur andra tillfälliga utskottets betänkande 1975:18: ”Det svenska samhället är sekulariserat.

Han har på ett mycket pedagogiskt sätt gått igenom vad religionskunskapsämnet egentligen innehåller och belyst det på ett mycket positivt sätt. På samma sätt präglas Broderskapsrörelsens nyligen gjorda uttalande om religionskunskapsämnet av måttfullhet. Man ställer där krav, som jag i stor utsträckning kan instämma i. Allt detta skiljer sig avsevärt från tongångar från vissa talare här i dag. Jag skall nu försöka att besvara de direkta frågor som fröken Hörlén återigen ställde. De undersökningar som gjorts om religionskunskapsämnets ställning har ändock framför allt bekräftat att ämnet i ökad utsträckning har funnit sin roll bland de andra samhällsorienterande ämnena. Lärarna visar en klart ökad benägenhet att integrera religionskunskapen med övriga ämnen, och majoriteten av lärarna är positiv till ämnets nya ställning. Däremot säger också en stor del av lärarna att det är svårt att levandegöra s.k. fundamentala livsfrågor och samlevnadsfrågor. Detta beror framför allt på bristande ämneskunskaper men även på brister i läromedlen. Dessa svårigheter berör bl.a. bibelundervisningen, eftersom de bibliska texterna bör levandegöras främst genom anknytning till de frågor nutidsmänniskan ställer sig. Dessa mycket intressanta undersökningar visar att både lärare och elever upplever detta som svårt. Vidare visar de att orienteringsämnena på mellanstadiet är alltför trängda av det övriga stoffet. Det gäller inte bara religionskunskapen utan hela So-sektorn. Det var också därför som jag nämnde att vi kommer att ta upp denna fråga i SIA-propositionen. Men det kan noteras att problemen när det gäller att utnyttja den tillgängliga tiden inte fanns på lågstadiet och högstadiet. Skolöverstyrelsen är medveten om svårigheterna inom religionskunskapsämnet. Men där säger man också att eftersom det rör sig om innehåll och arbetssätt i ett ämne, sker förändringar ute på fältet relativt långsamt. Nu har man hjälp av ett forskningsprojekt som jag redan förra året nämnde i ett interpellationssvar, nämligen Undervisningsmetodik i religionskunskap, vid lärarhögskolan i Stockholm. Inom det projektet har man utarbetat ett material som utgivits och som enligt SÖ:s bedömning redan har givit impulser till förnyelse av arbetssättet inom religionskunskapen. Ytterligare sådana förändringar är sannolikt att vänta när materialet fått användas ytterligare. Jag tror att det här materialet från forskningsprojektet också är viktigt på det sättet att det kan leda till successiva förändringar i läromedlen. Det är emellertid en process som av nödvändighet tar tid. Men när det sker kommer det att betyda mycket, eftersom läromedlen i allmänhet har en så starkt styrande effekt vad beträffar undervisningens uppläggning. Inte heller på fortbildningsområdet har skolöverstyrelsen varit avvaktande, utan man har utgivit fortbildningsmaterial som kommit till stor användning. Jag nämnde att skolöverstyrelsen tillsammans med den teologiska fakulteten i Uppsala anordnar 20-poängskurser i religionskunskap för de lärare som har ringa utbildning i ämnet men ändå undervisar i det. Jag nämnde också att dessa kurser kommer att fortsätta. Förhoppningsvis kan de också utökas. Vad beträffar resurstilldelningen för utvecklingsarbetet är det icke vi från departementet som styr exakt hur resurserna skall fördelas, utan det ankommer på skolöverstyrelsen att sköta den fördelningsuppgiften. Beträffande = fortbildningskonsulenterna finns det hos varje länsskolnämnd någon konsulent som ansvarar för ämnet religionskunskap. Det har inte alltid varit så, att någon som är behörig i religionskunskap har svarat för ämnet, men enligt vad SÖ kunnat konstatera har det under senare år ändå skett en ökning av antalet konsulenter med behörighet i religionskunskap. SÖ har vidare den uppfattningen att övriga konsulenter visar ett ökande intresse och en ökad förmåga vad gäller religionskunskapens situation och metodiken i ämnet. SÖ försöker göra länsskolnämnderna uppmärksamma på denna situation. Till sist vill jag lämna några svar till herr Nordstrandh. Han känner väl såsom skolman till att det många gånger är ett väldigt pusslande inom varje skola när man skall inrätta tjänster med lämpliga kombinationer och sedan dela upp tjänsteunderlaget på den berörda personalen. Det uppstår då och då svårigheter i vissa ämnen, t.ex. svårigheter att fylla en behörig lärares hela ämneskombination. Vid andra tillfällen kan det finnas behov av fyllnadstjänstgöring för lärare med behörighet i andra ämnen. Dessa svårigheter finns ju ständigt, och det är ingenting speciellt för religionskunskapsämnet, även om man just nu har påvisat att re ligionskunskapsämnet är särskilt hårt drabbat. Jag vet inte om man har gjort en jämförelse med andra ämnen. Jag tror att vi måste ha hela situationen klar för oss innan vi kan säga att ämnet är särskilt hårt drabbat. Som jag redan har nämnt finns fortbildningen där. Den kommer att fortsätta, så i den delen har herr Nordstrandh fått svar. I övrigt vill jag bara konstatera att skrivelsen från Föreningen Lärare i religionskunskap, som ju upptar samma frågor som dem herr Nordstrandh nämnde, har inkommit till skolöverstyrelsen och att den kommer att behandlas av verket i vederbörlig ordning.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal och herr Nilsson i Agnäs menade att jag nog var litet för säker på att de nyheter på detta område som genomfördes 1968 var bra och att jag menade att det blivit ett relativt bra resultat. Jag tror man bör vara på det klara med att det har skett en: förbättring i fråga om religionskunskapsämnet. Vi vet av de undersökningar om kristendomsämnet som gjordes på 1960-talet att det låg i bottert i popularitet bland eleverna. Därvidlag har det blivit bättre, och där det finns goda och kompetenta lärare som kan väcka intresse för ämnet kan det ligga i topp bland ämnena. Det är på den punkten som vi i Broderskapsrörelsen är rädda för att någonting går galet. Det måste finnas kunskap hos lärarna, och de måste kunna väcka intresse genom att ta fram de värden som finns i det. Det betyder emellertid inte att man måste gå tillbaka till den gamla ordningen, utan det betyder att man måste förbättra vad man har och bygga vidare. Bertil Hansson, ordförande i Kristna lärarförbundet, är också, såsom fru Lena Hjelm-Wallén sade, en framträdande folkpartist. Jag konstaterar att såväl han som Linnea Hörlén och jag och statsrådet är överens om att vi bör ha kvar den grund som vi lade år 1968 och att vi bör bygga vidare på den för att göra kristendomsundervisningen bättre. Sedan vill jag, herr talman, för ordningens skull säga att vi bör ha klart för oss att vi lever i ett samhälle som är pluralistiskt, att vi i detta samhälle har religionsfrihet och att vi måste bygga upp undervisningen från dessa utgångspunkter. Då faller det av sig självt att den objektiva kunskapsmeddelelsen blir väsentlig.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

Herr talman! Statsrådets sätt att föra debatten ger stora möjligheter till en dialog på det här området, och jag skulle vilja säga att kristendomsämnet i och för sig är ett sådant ämne att det alltid måste påverka den som lyssnar. Skall vi ha det kvar i skolan, måste vi ta den risken att det kommer att påverka eleverna som lyssnar. Det som Evert Svensson meddelade oss från Broderskapsrörelsen har ofta aktualiserats här i riksdagen, men dessa yrkanden har inte fått något bifall av riksdagens majoritet. Det ger dock hopp för framtiden att det kan bli majoritet för dessa punkter allteftersom de kommer upp. Evert Svensson säger att ämnet genom den här omläggningen har blivit mer intressant. Varför det har blivit så måste vi nog diskutera. Jag tror att en av orsakerna — kanske den avgörande — är den väckelse som gått över vårt land de senaste åren. Det har visat sig att ungdomarnas intresse för religionskunskap ökat. Det har vi märkt i våra kyrkor och även upplevt i våra skolor. Det beror på att ungdomarna känner sig villrådiga på grund av den utveckling vi har i vårt land. Man har tagit ifrån ungdomen det som förr var vägledande. Släcker man de stjärnor som genom sekler väglett vårt folk och inte tänder några andra i stället, då blir människorna villrådiga, inte minst ungdomen, och då kommer de att söka ivrigare än förr efter svar och vägledning. När vår ungdom nu befinner sig i ett sådant tillstånd, är det angeläget att också skolan är villig att gå med och möta denna utveckling och detta behov på ett positivt sätt. Då är det viktigt att vi får väl utbildade lärare och goda läromedel och, såsom Evert Svensson framförde, ger trossamfunden möjligheter att komma till skolan. När det gäller den ekonomiska sidan tror jag att skolan skall ersätta dem som medverkar, men vi vet att det inom trossamfunden finns många som är beredda till frivilliga insatser, att göra något utan betalning. De ungdomar som frivilligt ställer upp med sång, musik och vittnesbörd för att visa vad som finns inom trossamfunden skall inte behöva avstå därför att man utgår ifrån att det skall ersättas om de skall medverka. Vad jag saknade i Evert Svenssons anförande var en punkt om skolans fostrande uppgift.

Herr talman! Fru statsrådet sade att enligt läroplanen skall alla med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolorna, och det ansluter jag mig till — det är riktigt, och vi måste säga så. Ingen påverkan som är emot föräldrarnas önskan skall få ske — det anser jag också. Men det finns ändå människor i vårt land som inte skickar barnen till skolorna i dag. Vi har nyligen vid besök i Skåne sett en nybyggd skola som finansieras av människor som ger pengar frivilligt. Man är alltså tveksam, och framför allt när det gäller den sorts fostran som herr Johansson i Skärstad tog upp. Fru statsrådet sade också att undervisningen skall vara objektiv, och det menar också jag. Man skall säga: Vad är islam? — så att alla vet vad islam är för någonting. Vad är hinduism? — och alla skall veta det, om möjligt. Men man skall också säga: Vad är kristendom? Då bör ju kristendomen komma till tals. Det vill också läroplanen, men tyvärr har det inte i praktiken lyckats. Utan att nämna namn talade fru statsrådet om några som talade liksom i mörksens tongångar och gav frågorna en belysning som var sned på något sätt. Så refererade hon kyrkomötet, som var mycket belåtet med ställningen, om man får tro referatet. Jag blev mycket förvånad över vad som stod i detta referat. Jag tror att det är riktigt, men då menar jag också att man har bortsett från en mängd saker som är oroande och som har kommit fram här i debatten i dag. När fru statsrådet alltså tror så helt på skolan, citerar hon dock skolöverstyrelsen som talar om svårigheter. Nu menar inte jag att svårigheterna någonsin skall försvinna helt, men jag tror att de är mycket större än vi egentligen har tänkt på. Det vore ju väl om jag bara vore en särling, en av de få som inte såg det goda resultatet av den nuvarande ordningen, som inte såg kejsarens nya kläder. Vi har väl ändå misslyckats, tycker jag, vi som är den vuxna och mogna generationen i dag, att ge ungdomarna den hjälp som de så väl behöver i en svår tid — med den livssyn och livsåskådning som de skulle behöva. Herr Svensson i Kungälv talade mycket måttfullt här i dag, och jag vill gärna notera det. Men när han säger att 1960-talets undersökningar visar att intresset låg på botten, så måste jag sätta ett frågetecken. Var det verkligen så? Och är läget i så fall bättre i dag? Var inte 1960-talet en felaktig utgångspunkt? 20 år tidigare var intresset större för kristendomen än i dag. Enligt herr Svensson i Kungälv skulle alltså lärarna vara avgörande, och det kanske är så. Men jag är inte helt beredd att kategoriskt påstå att resultatet bara beror på att lärarna är skickliga att entusiasmera eleverna. Läromedlen och utrymmet för ämnet måste också beaktas i tillräcklig grad. Jag tyckte att herr Svenssons i Kungälv sista ord i repliken var värdefulla, och jag vill gärna notera dem. Sedan vill jag säga till fru statsrådet att jag har förtroende för henne och hoppas att hon skall lyckas lösa de problem som uppkommer. Inte minst tyckte jag att hennes användning av den gamla formen ”mörksens” som ju är klangfull och fin, ingav vissa förhoppningar för mig som är gammaldags och moderat.

Herr talman! Jag räknar mig inte på något sätt till dessa mörksens män som fru statsrådet varnar för. Jag tillhör inte heller dem som i onödan klankar på läroplanen och på den nya uppläggningen av religionsundervisningen i grundskolan. Men det är väl därför jag är så angelägen om att de lärare som undervisar i ämnet religionskunskap också har den förmåga och de kunskaper som är nödvändiga för att läroplanens intentioner i fråga om undervisningen skall uppfyllas. Nu vill jag säga till statsrådet, att visst är jag medveten om att det där med ämneskombinationer är ett pusselspel och att man måste ta en viss hänsyn till anställningstryggheten för de lärare som en gång har kommit in i skolan.

Det kan ur elevvårdssynpunkt vara ganska bra, men det har alltså pressat religionsämnet. Jag har ingen absolut statistik på det. men tillgängliga uppgifter tyder på att det förhåller sig på det här sättet. Mot denna bakgrund tycker jag att det skulle ha varit välbetänkt av statsrådet att här ge ifrån sig någon viljeyttring om den sak som jag har dragit upp och inte bara säga att skrivelsen har inkommit till skol överstyrelsen och där behandlas i vederbörlig ordning. Självfallet vet jag att skrivelsen har inkommit och självfallet skall den behandlas i vederbörlig ordning. Det var inte mycket till viljeyttring, fru statsråd — den viljeyttringen kunde jag avge själv, med den effekt det kan ha.

Herr talman! Jag menar att det är väsentligt att all undervisning i skolan blir så levande och engagerad som möjligt. Det gäller självfallet också ämnet religionskunskap, och därför är det ingenting som hindrar att lärarna i ämnet är engagerade och att undervisningen också ibland, när tillfälle till detta ges, sker i samspel med företrädare för kyrkor och trossamfund. Men undervisningen får ändå inte, med hänsyn till både den enskilde elevens integritet och kravet på respekt för olika uppfattningar, söka påverka elevens ställningstagande i livsåskådningsfrågor. Däremot kan det ju tänkas att eleven faktiskt påverkas genom bekantskapen med de bibliska skrifterna, olika prov på kristen förkunnelse eller den argumentation för och emot religiös övertygelse som också ingår i undervisningen i skolan. Så fungerar ju i princip undervisningen i alla ämnen med anknytning till livsåskådningsfrågor. Men undervisningen får inte vara inriktad på att befrämja en speciell livsåskådning. Att den här principiella inriktningen accepteras är en absolut förutsättning för att en samlad undervisning i de här frågorna skall komma till stånd.

Det är i en anda av samförstånd som undervisningen i religionskunskap måste meddelas. Därför tycker jag att denna debatt blir väldigt sned, om man bara talar om en del, nämligen kristendomen, och dess del i religionskunskapsämnet. I den mycket intressanta studien om situationen för religionskunskapsämnet i grundskolan kan man läsa hur undervisningstiden på mellanstadiet fördelar sig på olika moment. Flertalet lärare där använder 45 96 av undervisningstiden till kristendomens historia, 20 96 av tiden till övriga religioner, 20 96 till samlevnadsfrågor och ca 15 96 till s.k. fundamentala livsfrågor. Mot den bakgrunden blir denna debatt mycket konstig, eftersom man här så ihärdigt sysslat med endast en del i detta stora ämneskomplex. Fröken Hörlén ville att jag skulle uttala mig om fortbildningskonsulenternas verksamhet, men jag tror inte jag behöver sätta upp några pekpinnar för dem. De är säkert i sitt arbete medvetna om de under = Nr 19 sökningsresultat som har publicerats och diskuterats, och ute på fältet Tisdagen den gör de säkerligen vad de kan för att avhjälpa de problem som under = 11 november 1975 sökningsresultaten visar på. Slutligen vill jag säga till herr Nordstrandh att det naturligtvis är svårt Om ämnet både för skolöverstyrelsen och för mig att svara på frågor i anledning religionskunskap i av en skrivelse som just har kommit in till skolöverstyrelsen och som = grundskolan ännu inte har behandlats.
Herr talman! Jag brukar göra en jämförelse mellan undervisningen i samhällskunskap och undervisningen i religionsämnet. Jag menar nämligen att det i båda fallen rör sig om ett ämne med starka värderingar inbyggda och därför är det speciellt känsligt att undervisa i dessa båda ämnen. Eleverna kommer från hem med helt olika värderingar. Det ligger nära till hands att läraren sätter sin prägel på undervisningen i en bestämd riktning som går emot hemmens grunduppfattning. Han skall samtidigt vara objektiv och engagerad. Det är vad vi fordrar av läraren i båda dessa ämnen. Men jag skulle uppleva det som mycket besvärande om undervisning i samhällskunskap ledde fram till att eleverna blev ointresserade av samhällsfrågor och av politiskt, för att inte säga partipolitiskt, arbete. Samma sak gäller för ämnet religionskunskap. Det måste leda fram till ett intresse för saken. Som jag citerade i mitt första inlägg sägs det i läroplanen att undervisningen skall väcka de ungas intresse för de stora och gemensamma grundfrågor som har med livsåskådning och samhällsuppfattning att göra. Och att väcka det intresset faller på skolans lott. Detta gäller också för ämnet religionskunskap. Sedan vill jag här också ge uttryck för med vilket allvar vi i Broderskapsrörelsen ser på hela denna fråga. Vi är rädda om religionskunskapsämnet, och vi är även rädda för att utvecklingen går snett. Jag vill inte ha tillbaka de strider som vi tidigare haft, ty det tror jag skulle gå ut över ämnet självt, och det vore farligt! Jag tror att det hade varit utomordentligt farligt om vi hade haft kvar den gamla ordningen. Jag noterade att fru statsrådet i sitt senaste anförande nämnde att det är en ganska hög procentandel av undervisningen i ämnet som avser historia. Jag försökte i mitt första inlägg säga: Låt oss flytta fram ämnet till nutiden! Det är klart att det måste omfatta biblisk historia och kyrkohistoria — det är viktigt. Men det är viktigare att få en levande undervisning om dagens situation. Jag vill till sist gärna instämma i vad fru statsrådet sade då hon talade om den allmänna anda i vilken detta ämne skall behandlas.

Herr talman! Bara några ord med anledning av att fru statsrådet Hjelm Wallén talade om olika procentsatser. 98 4 av svenska folket hör fortfarande till svenska kyrkan. 80-90 96 är medvetna om det. Av dem hör ungefär en halv miljon människor till frikyrkor och missionssällskap. 72 96 av föräldrarna sade för några år sedan att de gärna ville att deras barn skulle få en kristen undervisning och fostran, t.o.m. en konfessionell sådan. Det är intressanta siffror. I dag har vi fått höra att på mellanstadiet 45 96 av tiden i ämnet religionskunskap används till kristendomens historia. Det gör mig verkligt orolig. Jag hoppas att det då innebär att Bibeln, som inte är kristendomens historia utan levande verklighet i dag, får sitt utrymme, att Bibeln själv får tala. Skulle man med kristendomens historia mena huvudsakligen något slags kyrkohistorisk redogörelse, då motsvarar undervisningen inte vad som önskas från föräldrahåll. Statsrådet talade om att många troende vill ha in sin personliga syn på den enda saliggörande tron. Jag tror inte det är sant. Det är få som vill ha det så. Man menar: Låt Bibeln komma till tals! Jag kan hålla med fröken Hörlén om att den har en inneboende kraft. Är det verkligen så att Bibeln kommer till tals, så ger den oerhört mycket särskilt om läraren är engagerad, vilket ju är tillåtet, hörde jag här. Jag tror att den andel av tiden — 20 96 — som används till andra religioner rätt använd räcker till och att det är bra att anslå 45 96 av tiden till kristendomen, om den inte bara innehåller torr historia.
Herr talman! Jag tror att vi är framme vid huvudfrågan: själva ämnet skall i och för sig påverka dem som lyssnar, men den som undervisar skall inte få påverka. Jag förstår inte hur det skall gå att klara av det. Då man utan tvivel anser ämnet vara så viktigt att det har tagits med Nr 19 i läroplanen för de olika årsklasserna, tycker jag att rädslan för att un Tisdagen den dervisningen skall bli alltför positiv är oberättigad. Som herr Nilsson 11 november 1975 i Agnäs framhöll har den stora procentandelen av vårt folk anslutit sig till kristendomen genom att den tillhör Svenska kyrkan eller frikyrkan. Om ämnet Då måste alla dessa människor betrakta kristendomsundervisningen som = religionskunskap i något positivt som de vill ge ungdomarna till hjälp i livet. Och då måste — grundskolan det väl ändå bli en påverkan. Detta måste ligga i linje med uppfattningen hos den stora majoriteten av människorna i vårt land. Herr Svensson i Kungälv undvek att svara på frågan varför man inte hade med något om de etiska värdena och skolans fostrande inslag.

Herr talman! Jag vill härmed meddela kammaren att jag varit förhindrad att besvara herr Hagbergs i Borlänge interpellation angående extra bolagsskatt inom den stipulerade fyraveckorsperioden. Jag avser att besvara interpellationen tisdagen den 18 november.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas egentligen tre olika saker med inbördes samband: 1. En annan utformning än den nuvarande av bruttonationalprodukten, 2. En begäran att den ekonomiska långtidsutredningen skall närmare belysa de välfärdspolitiska avvägningar och restriktioner som krävs vid formuleringen av de ekonomisk-politiska målsättningarna, 3. Ett förslag att man redan nu skall ange de restriktioner som jag antar att vi är överens om när det gäller målformuleringen ”snabb ekonomisk tillväxt”, nämligen att den bör ske utan resursförstöring eller utslagning av människor i arbetslivet. Målsättningsdiskussionen bör egentligen knytas till finansplanen eller kompletteringspropositionen, så det kravet är i och för sig överspelat vid det här laget. Men jag noterar med intresse att utskottet delar min uppfattning att den ekonomiska tillväxten — som vi mäter den f. n. genom bruttonationalprodukten — kan, om den drivs för långt, innebära utslagning av arbetskraft eller försämring av den regionala resursbalansen. Så tolkar jag den sista meningen i utskottets betänkande.

Samtidigt tycker jag nog att utskottet i dess helhet liksom mina partikamrater i sitt särskilda yttrande borde ha kunnat formulera sig rakt på sak. Det framhålls i deras särskilda yttrande bl.a. att tillväxtmålsättningen måste förenas med krav på hushållning med naturresurserna och sociala bedömningar av verkningar på arbetsmarknaden. Beträffande det andra kravet i motionen, en rensad BNP-beräkning, hänvisar utskottet till pågående arbete inom statistiska centralbyrån och institutet för social forskning, SOFI. Naturligtvis är det arbete som där utförs viktigt. Men det innebär inte, som jag ser det, att det inte också vore mycket intressant att analysera BNP från våra politiska värderingar för att se om vi kan bli eniga om en rimligare målsättning för tillväxten och för den ekonomiska politiken, där man inte lika friskt som i dagens BNP-beräkningar blandar ihop det goda och det onda. I BNP invägs både sjukvårdskostnader på grund av trafikolyckor och miljöreparationer i efterhand, trots att sådana företeelser egentligen är uttryck för att vi har misslyckats med samhällsplaneringen. Den allra största tillväxten av bruttonationalprodukten får man i ett samhälle som satsar maximalt på produktion av vad som helst och där man sedan i efterhand försöker lappa ihop skadorna av den hanteringen. Men en sådan politik har ju inte mycket med välfärd att skaffa. Den innebär mycket mänskligt lidande och miljöförstöring. Jag hoppas att utskottets talesman är överens med mig om att vi har en samhällsplanering och en lagstiftning på t.ex. arbetslivets område som är till för att förebygga skadeverkningar av produktionen. Ändå räknar vi sådana negativa faktorer som positiva i vår BNP. Det är därför som denna inte är någon bra måttstock för att mäta tillväxten. Jag kan däremot erkänna att mitt krav på en rensad BNP naturligtvis inte innebär att bruttonationalprodukten i dess nuvarande utformning blir helt överflödig. Man får väl lita på experterna när de säger att nationalräkenskaperna har den viktiga funktionen defs att jämföra oss med utlandet, eftersom många andra länder har samma uppläggning av nationalräkenskaperna som vi, dels att vara intrument vid analyser av konjunkturutvecklingen. Men detta utesluter, som jag ser det, inte att man vid sidan härav försöker göra en bättre bedömning av vilka positiva resultat man egentligen uppnår i tillväxtsammanhang. Det tredje kravet i min motion var en begäran till regeringen att uppdra åt långtidsutredningen att närmare belysa de välfärdspolitiska avvägningar och restriktioner som krävs vid formuleringen av de ekonomisk-politiska målsättningarna och att basera viktiga ställningstaganden på dessa. Nu kommer ju långtidsutredningens betänkande att framläggas före årsskiftet, och i och med att motionen behandlats så sent är också detta krav i dag mindre aktuellt. Jag kommer — liksom jag förstått är fallet med utskottet att döma av dess skrivning både i år och tidigare år — med stort intresse att ta del av det som långtidsutredningen kommer att säga i sitt betänkande på denna punkt. Vi kommer alla ihåg den mycket kritiska analys som en rad ekonomer inom LO-sekretariatet levererade efter den förra långtidsutredningen. Jag hoppas både med hänsyn till vad vi har diskuterat här i riksdagen och med hänsyn till vad LO-experterna har sagt, att vi verkligen kommer fram till en mera fördjupad debatt om avvägningarna av de sociala förhållandena i samhället än vad den trubbiga, ofullständiga och sammanblandade tillväxtmålsättningen BNP representerar.
Herr talman! Finansutskottet har i det föreliggande betänkandet behandlat motionen 1027 som herr Olof Johansson i Stockholm nu summariskt redogjort för. Dessa motionsyrkanden är ingalunda nya. Senast vid 1974 års riksdag behandlades frågan om bruttonationalprodukten, BNP, som instrument för att mäta den ekonomiska utvecklingen. Herr Johansson vill nu liksom tidigare få en rensad beräkning av BNP på så sätt att de negativa faktorerna elimineras. Vidare yrkas i motionen att en utredning skulle få i uppdrag att belysa de välfärdspolitiska avvägningar och restriktioner som krävs när de ekonomisk-politiska målsättningarna formuleras. Till det enhälliga betänkandet från finansutskottet har fogats särskilda yttranden, av centerpartiets ledamöter i utskottet och av herr Hermansson.

Jag erinrar om att finansutskottet i fjol inhämtade yttranden dels från statistiska centralbyrån, dels från institutet för social forskning. Det var på grundval av dessa remissyttranden som utskottet då byggde sitt liksom nu enhälliga avslagsyrkande. Vi framhöll att BNP begreppet inte avser att täcka välfärdsbegreppet i en vid mening och att det råder stor internationell enighet om att ett lands nationalräkenskaper även i fortsättningen bör innehålla så få tillräknade värden som möjligt — och därmed inbegriper jag också så få avräknade värden som möjligt. Det är många av de ting som vi räknar in i begreppet mänsklig välfärd som ligger utanför BNP: hälsa, trygghet och andra sidor av välbefinnandet. Finansutskottet — jag ger herr Johansson i Stockholm rätt i det — är även nu av den meningen att det är angeläget att välfärdselementen i den ekonomiska utvecklingen belyses. Men eftersom det enligt vår mening inte är möjligt att skapa något sammanfattande välfärdsmått bör den belysningen ske i form av mätning av enskilda komponenter. Av utskottets betänkande framgår att de första resultaten av statistiska centralbyråns mätningar inom kort kommer att vara tillgängliga. Likadant är det med SOFI:s uppföljning av låginkomstutredningens levnadsnivåundersökning. Problemen rörande den ekonomiska tillväxten har tidigare behandlats av finansutskottet, och vi har därvid liksom nu hänvisat till långtidsutredningen. Centerpartisterna har funnit det angeläget att foga någon sorts förklaring till sitt ställningstagande till utskottets förslag att riksdagen skall avslå motionen. Jag skall inte närmare uppehålla mig vid förklaringen, utan jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 3.
Herr talman! Jag vill bara återknyta till varför jag har tagit upp den ekonomisk-politiska målsättningen. Bruttonationalprodukten och formuleringen ”snabb ekonomisk tillväxt” har ju i den senaste finansplanen och kompletteringspropositionen varit mycket starkt knutna till varandra. Jag tycker att när man formulerar sig på detta sätt med utgångspunkt i BNP måste man också ange restriktionerna. Det är anledningen till att jag har tagit upp målsättningsfrågan. Det är väl riktigt som herr Ekström säger, att vi har varit överens om att BNP verkligen inte avser att mäta välfärden som helhet. Vad jag är ute efter med förslaget om en rensad BNP är emellertid just att om man började med det arbetet, skulle man få en mera heltäckande bild än man kan få genom de levnadsnivåundersökningar som pågår. Trots sina förtjänster är de punktvisa. De behandlar saker som inte omedelbart låter sig mätas i ekonomiska termer men även andra. Jag menar att man skulle få en mera metodisk och systematisk analys, om man gjorde en rensad BNP-beräkning, men till den frågan får vi väl återkomma efter det att vi har granskat resultatet av SOFI:s och SCB:s ansträngningar och av långtidsutredningen. Jag delar herr Ekströms förhoppning att långtidsutredningen verkligen har gett sig i kast med den här mycket svåra problematiken.

Herr talman! Någon tycker kanske att den motion som jag har väckt om principerna för budgetpropositionen innehåller en rad självklarheter. Visst är det väl självklart att presentationen av regeringens förslag inte skall vara vilseledande, utan att man omedelbart skall kunna bedöma om de innebär ökad eller minskad verksamhet i förhållande till föregående år, och i så fall med hur mycket. Visst är det klart att myndigheternas begäran om anslag, som ligger till grund för propositionen, alltid skall redovisas. Och visst bör fristående organisationers önskemål redovisas i alla fall där det kan ske utan olägenhet, och inte bara vad det ämbetsverk som skall dela ut pengarna har sagt. Det är också utskottets kommentar, att de här principerna skall följas och att de redan täcks av gällande anvisningar. Att motionen ändå har väckts beror naturligtvis på att jag har funnit att de här riktlinjerna i verkligheten inte har följts. I årets budgetproposition, i socialhuvudtiteln, sägs t.ex. att det föreslagna anslaget till hälsovårdsupplysning innebär en ökning från 5,5 miljoner år 1974/75 till 7,5 miljoner för innevarande budgetår. Men för de områden som anslaget skall täcka utgick förra året ytterligare 4 miljoner, som hade anslagits i samband med att abortlagen antogs. Propositionen innebar alltså en minskning med 2 miljoner i pengar och en verklig minskning med ännu mer med tanke på kostnadsökningarna. Det här har nu till en del rättats till, men propositioner får naturligtvis inte utformas på det sättet. Därför är det bra att finansutskottet särskilt påpekar att eventuella tilläggsanslag under det år då budgeten läggs fram alltid skall anges. Vidare framhåller utskottet att ”myndighetens beräkning av anslagsbehovet alltid skall anges” — jag ber att få stryka under ordet alltid. En genomgång av socialhuvudtiteln visar att det inte har skett på alla punkter. Och i många fall är uppställningen så osystematisk, att man ändå måste läsa socialstyrelsens petitaskrivelse och budgeten åtskilliga gånger för att förstå vad som menas. Det mest anmärkningsvärda exemplet är det nyss nämnda anslaget till hälsovårdsupplysning, där socialstyrelsen begärde 19,9 miljoner och regeringen föreslog 7,5. Socialstyrelsens anslagsäskande fanns över huvud taget inte redovisat i siffror i budgetpropositionen. Så får det alltså inte gå till i fortsättningen. Anslag till utomstående organisationer som riksdagen beslutar om hör vanligen inte till de största budgetposterna. Ändå omfattas de ofta med stort intresse av riksdagen och av en stor krets människor som är berörda. Därför är det önskvärt att en redovisning kan ske i budgetpropositionen, inte bara av vad det ansvariga ämbetsverket tycker utan också av hur mycket organisationerna själva har begärt. Jag är glad att utskottet anser att det kravet normalt bör kunna tillgodoses. Även här kan jag ta ett exempel från socialhuvudtiteln, nämligen anslaget till länkrörelsen m.m. Detta anslag tas varje år upp i motioner här i riksdagen, och det har ökat just på grund av riksdagens aktiva och positiva intresse. Här borde det vara naturligt att i budgetpropositionen redovisa hur mycket pengar de olika organisationerna har ansökt om. Det har bara skett i mycket begränsad och ofullständig omfattning. Att jag nu har valt exempel från socialhuvudtiteln betyder inte att jag tror att den är sämre än andra delar av budgetpropositionen i detta avseende. Det har jag ingen anledning att förmoda. Det beror bara på att jag har läst den särskilt noga. Jag menar inte heller att budgetpropositionen bör bli mycket mer omfattande än den är nu, utan dessa önskemål bör kunna tillgodoses i stort sett inom nuvarande utrymme. Det väsentliga är att man lägger till några viktiga siffror i de små tabeller som inleder varje punkt. Jag är glad över att utskottet säger ifrån så klart på de punkter jag har tagit upp. Det är också ett betydelsefullt påpekande som görs i det särskilda yttrandet av herrar Löfgren och Wirtén. Med hänsyn till vad som har inträffat utgår de från att konstitutionsutskottet kommer att ingående studera hur budgetpropositionen utformas i de avseenden som har aktualiserats i motionen. Herr talman! Jag har inte tagit upp de här punkterna för att vara småaktig eller för att ställa till besvär för kanslihuset. Nej, det är för att underlätta riksdagens arbete och den offentliga debatten. De veckor när budgetförslaget läggs fram, och när vi har möjlighet att väcka motioner, är tillräckligt arbetstyngda och hektiska ändå utan att riksdagsledamöterna skall tvingas att ägna sig åt ett rent detektivarbete för att få fram innebörden av och bakgrunden till förslagen i budgetpropositionen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är ett enigt utskott som står bakom detta betänkande med anledning av den motion som har väckts av herr Romanus och som herr Romanus nyss har kommenterat. Jag vill understryka att de synpunkter som herr Romanus nu har anfört — och som framgår av hans motion — har i stort sett vunnit anslutning i finansutskottet. Vi säger i utskottsbetänkandet: ”Det råder bred enighet om motionärens huvudkrav. Underlaget för budgetpropositionen skall således redovisas fullständigt, systematiskt och objektivt för riksdagen.” Detta är mycket betydelsefullt för att vi här i riksdagen skall kunna arbeta på ett effektivt sätt under den korta tid som står oss till förfogande sedan propositionen framlagts och till dess att motionstiden har utgått. Vi har ju här i riksdagen en helt annan arbetssituation än man har i kanslihuset i det avseendet. Men vi har också i utskottet ansett att de anvisningar som finns bör vara tillräckliga styrinstrument för att man skall kunna leva upp till berättigade krav från riksdagens sida. Så långt det gäller finansutskottets kompetensområde har detta krav fullföljts, och det åligger sedan andra utskott att bedöma huruvida detta har gjorts i tillräcklig grad. Men vi är alltså eniga om att dessa krav bör tillgodoses, och vi kommer att fundera över de här frågorna också framdeles och bevaka att så sker. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 4.

Herr talman! Finansutskottet hemställer i föreliggande betänkande att motionen 1026, vilken väcktes vid föregående riksmöte av herr Olof Johansson i Stockholm m.fl., överlämnas till 1968 års kapitalmarknadsutredning. Utskottet är enigt, och därmed borde väl för dagen inte vara mera att säga i detta ärende. Jag vill dock fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att utskottet före sitt ställningstagande inhämtat yttranden från dels allmänna pensionsfondens första, andra och tredje fondstyrelser, dels dess fjärde fondstyrelse. Samtliga avstyrker att en särskild utredning tillsätts i syfte att undersöka huruvida AP-fondens placeringspolitik kan komma i konflikt med samhällets intentioner om att främia regional balans. I remissyttrandena framhålls svårigheter ur såväl principiell som praktisk synpunkt. Det är endast i fråga om direkta reverslån till den kommunala sektorn som det enligt de tre första fondstyrelserna föreligger möjligheter till någon styrning. Dessa lån är emellertid en mycket liten del av den totala utlåningen. Den helt övervägande delen av utlåningen går andra vägar, och härom har utskottet erinrat i sitt betänkande. När det gäller fjärde fondstyrelsen, vilken placerar det kapital som ställts till dess förfogande i aktier, är det heller inte möjligt att för varje särskilt fall dra bestämda slutsatser om vilka regioner som gynnats av fondens aktieköp. Eftersom nu kapitalmarknadens struktur och sätt att fungera utreds av 1968 års kapitalmarknadsutredning och eftersom AP-fonden utgör en mycket stor del av vår kapitalmarknad — tillgångssidan närmar sig 87 miljarder — har vi från socialdemokratiskt håll i utskottet inte velat motsätta oss att motionen överlämnas till kapitalmarknadsutredningen. Jag yrkar av den anledningen bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Även det här utskottsbetänkandet råder det, som herr Ekström sade, enighet om. Men eftersom herr Ekström tog till orda vill jag också anföra ett par synpunkter. Den motion som herr Olof Johansson i Stockholm väckt angående AP-fondens hittillsvarande placeringspolitik i förhållande till samhällsmålsättningen när det gäller den regionala balansen är förvisso en mycket viktig fråga, och allteftersom AP-fondens andel av kapitalmarknaden i vårt land blir större ökar naturligtvis också ansvaret i det här avseendet. Det är också helt riktigt som herr Ekström sade, att i remissyttrandena från de olika fondstyrelserna betonas det att man i dag inte har möjlighet att bedriva placeringspolitiken utifrån de här förutsättningarna. Men kapitalmarknadsutredningen har ju enligt direktiven i uppdrag att utreda dessa frågor enligt de nya förutsättningarna. Därför kan remissyttrandena från fondstyrelserna inte betraktas såsom avvisande i sak, utan det gäller de möjligheter som man har i dag. Det är, som sagt, mycket viktigt att de här frågorna blir allsidigt bedömda, och jag är därför glad att kunna konstatera att vi har ett enigt utskott bakom kravet på att kapitalmarknadsutredningen skall få ta del av och utreda de synpunkter som framförts i motionen 1026 av herr Olof Johansson. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag märker att talarna här försöker koncentrera sina anföranden så att man t.o.m. kommer under den angivna tiden, och jag skall också fatta mig så kort som möjligt. Den fråga som behandlas i finansutskottets betänkande nr 6, alltså sparandet, är givetvis mycket betydelsefull. Sparandet borde vara en hörnpelare för både familjer och enskilda människor när det gäller ekonomins stabilitet. Men då krävs det också att den som sparar kan känna att han är uppskattad för sitt sparande, och en sådan uppskattning borde komma inte minst från alla dem som utnyttjar spararnas pengar i form av lån och använder pengarna för att skaffa sig realvärden. Sådana låntagare kan ju senare betala tillbaka lånen i ett helt annat penningvärde än som gällde när man lånade. En fråga som har tagits upp många gånger både i den gamla riksdagen och här i den nya är att försöka göra en ordentlig kartläggning av sparandet, så att man vet vilka de villkor är som gäller både för spararna och för dem som lånar spararnas pengar i skiftande ekonomiska lägen. Man har också försökt att göra en sådan kartläggning, men stora och kostnadskrävande utredningar har avbrutits utan att de kommit fram till något väsentligt resultat. Av den anledningen förstår jag att man nu åter aktualiserar frågan om en utredning rörande sparandet. Under utskottets behandling har jag också försökt att finna vägar att nå enighet härom, även om motionerna om en utredning av sparandet inte just nu skulle bifallas. I utskottets betänkande har vi klart och tydligt redovisat betydelsen av sparandet och vikten av att en kartläggning av sparandets villkor och förutsättningar kommer till stånd. Det har också hänvisats till att det pågår en utredning på sparbankernas område, men jag vill här deklarera att vid den hearing vi hade i utskottet framgick det att sparbankerna anser sig ha alldeles för knappa resurser för att kunna göra en utredning av den omfattning som de helst önskade. Nu sägs det att framställningar kommer att göras från statistiska centralbyrån om att få utföra en hel del utredningsarbete samt att de framställningarna kommer att beviljas, och med hänsyn härtill skall jag nu begränsa mig till vad jag här sagt rörande den delen av utskottets betänkande där vi är eniga. Sedan har vi emellertid också en annan fråga, nämligen den som två centerpartister har tagit upp i motionen 1032 till årets riksdag. Jag tänker här på den del av motionen som utmynnar i ett yrkande i mom. b om utredning angående värdesäkra sparformer. Under min tid i riksdagen har jag många gånger både i den gamla andra kammaren och här pläderat för vikten av att göra någonting för att åstadkomma sådana värdesäkra sparformer. Det kan inte vara riktigt att ständigt avvisa tanken härpå. Man kan väl åtminstone göra ett försök i mindre omfattning, så att vi kan se vilka erfarenheter som kan dras. Det har hänvisats till erfarenheter från andra länder, men jag är beredd att tillbakavisa eventuella påståenden om misslyckanden i t.ex. Finland. Det har jag gjort tidigare, och jag är som sagt beredd att göra det nu också, om någon av mina meddebattörer i dag kommer att säga något om den saken. Sedan vill jag också hänvisa till att utskottsmajoriteten har skrivit att utskottet inte nu vill tillstyrka bifall till motionens mom. b om en utredning rörande värdesäkra sparformer. Den skrivningen kan ju te sig hoppingivande för framtiden, och man kan ju tro att såväl socialdemokrater som moderater och centerpartister då kommer att ansluta sig till folkpartiets förslag om en sådan utredning. Men när utskottet inte nu vill tillstyrka motionen hänvisar utskottet till att frågan tidigare utretts av den s.k. värdesäkringskommittén, som avgav sitt betänkande 1964. Ja, vad sade då denna utredning? Jo, den föreslog att man skulle göra försök med värdesäkra placeringar. Detta förslag tillstyrktes av remissinstanser bland vilka fanns Kooperativa förbundet, Landsorganisationen, Svenska försäkringsbolags riksförbund och försäkringsinspektionen, om jag minns rätt. Så tunga remissinstanser tillstyrkte alltså förslaget. Men det har inte blivit någonting av det. Då är det svagt att nu hänvisa till att frågan är utredd i ett betänkande som avgavs 1964. Dessutom säger utskottet att sparbankerna har satt i gång undersökningar för att finna former för värdesäkra placeringar. Men det gäller ju sparbankernas område. När vi behandlade denna fråga i utskottet, frågade jag — av en alldeles speciell anledning — riksbankschefen om denna sak. Han sade då att skall vi ha försök med värdesäkra sparformer så måste det givetvis vara en sak som staten engagerar sig i; det får inte bara gälla sparbankernas område. Herr talman! Efter att ha anfört dessa synpunkter och med åberopande vad jag vid flera olika tillfällen tidigare framfört här i riksdagen vill jag säga att jag finner det något egendomligt att vi från folkpartiet denna gång i utskottet inte har sällskap vare sig av centerpartister eller av moderater. Jag vill då hänvisa till att det tidigare väckts partimotioner i denna fråga av herr Helén och herr Hedlund och att det har avgivits reservationer som centerpartister, folkpartister och moderater varit eniga om. Men denna gång är det bara folkpartiet som försvarar en centerpartimotion i frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen, som avgivits av mig och herr Ångström.

Herr talman! Det är inte första gången som vi här i riksdagen har att ta ställning till motionsyrkanden om utredning av det enskilda sparandet och värdesäkring av olika sparformer. Så sent som vid förra årets riksdag hade vi att behandla en motion med praktiskt taget samma yrkande som i den motion som vi nu behandlar, motion 423 angående utredning om det enskilda sparandet. Finansutskottets borgerliga majoritet ville då ha en sådan utredning till stånd. Från socialdemokratiskt håll reserverade vi oss mot detta och lyckades med lottens hjälp i kammaren avvisa utredningskravet. Nu har utskottet, som här har sagts, skrivit mycket positivt angående behovet av att söka kartlägga hushållssparandets struktur och förbättra metoderna för att mäta detta sparande. Utskottet påpekar bl.a. att det råder osäkerhet om hushållssparandets utveckling. Här har det förekommit stora variationer under 1970-talet. Jag kan nämna att sparkvoten i år beräknas ligga i intervallet 9-10 926, under det att kvoten 1969 låg omkring 3 926. I den bedömning som finansdepartementet gjort av konjunkturutsikterna för 1976 räknar man med att sparandet skall ligga kvar på oförändrat hög nivå. Man framhåller i sammanhanget att ”sparandets höga andel av inkomsterna under senare år har medfört att det ackumulerade sparandet nu ligger på en så hög nivå att relativt små förändringar i detta kan ge betydande utslag på konsumtionens tillväxt”. Det är uppenbart att de prognoser man försöker göra beträffande konsumtionsutvecklingen härigenom blir mycket osäkra. Men finansdepartementet har alltså sin uppmärksamhet riktad på dessa ting. Sedan riksdagen i fjol behandlade frågan om en utredning av det enskilda sparandet har det emellertid, som här också har påpekats, hänt en del på detta område. Såväl statistiska centralbyrån som Svenska sparbanksföreningen har ägnat ökad uppmärksamhet åt hushållssparandets utveckling. Statistiska centralbyrån tar för sin del upp den här frågan i sin anslagsframställning för budgetåret 1976/77 och framhåller att man anser det angeläget att genomföra två typer av sparundersökningar. Den ena skulle gälla utbyggnad av finansstatistiken från olika kreditinstitut, syftande till att möjliggöra en löpande redovisning av totalsparandet inom hushållssektorn med fördelning på olika spartyper. Den andra undersökningen skulle gälla de viktigaste komponenterna i vissa typer av hushållssparande, olika attityder till sparandet, sparmål osv. Utskottet har också, som herr Löfgren påpekade, fått en redovisning av en nyligen genomförd studie om det enskilda sparandet som ägt rum inom Svenska sparbanksföreningen. Sparbanksföreningen har för avsikt att bedriva en fortlöpande studieoch utredningsverksamhet som syftar till att öka kunskaperna om det enskilda sparandet och belysa sparandets samhällsekonomiska betydelse i ett längre tidsperspektiv och dess betydelse för den enskilde individen. I den här serien har i höst ett första delbetänkande med titeln ”Hushållssparandet och samhället” publicerats. Det är alltså viktiga och mycket intressanta initiativ, som utskottet för sin del uppskattar, som har tagits på detta område. Utskottet utgår från att statistiska centralbyrån kommer att få de resurser som man begärt för att genomföra dessa sparundersökningar. En stor majoritet i utskottet har kommit fram till att med hänsyn till vad som redan har skett och vad som håller på att ske har riksdagen ingen anledning att begära ny utredning i dessa avseenden. Sålunda avvisas det krav som framförs i motionen 1032 mom. b om en särskild utredning angående värdesäkra sparformer. Av herr Löfgrens resonemang framgick att han var besviken eftersom han såg en lottsituation i detta ärende försvinna i fjärran. Jag kan förstå honom i det avseendet, men de partier som har motionerat i dessa frågor, moderaterna och centerpartiet, har varit realistiska och varit med om att bilda majoritet i utskottet på detta område. Det har de naturligtvis inte gjort därför att de givit avkall på sina tidigare krav utan därför att det pågår saker och ting som de anser skall utvärderas innan krav ställs på offentliga utredningar. Det är således förvånande att utskottets folkpartister inte har kunnat vara lika realistiska utan har reserverat sig till förmån för centermotionen 1032 mom. b och krävt en särskild utredning om värdesäkra sparformer. Jag vet inte om det är ett uttryck för den ene mittbroderns omtanke om den andre mittbroderns motioner som denne av olika anledningar inte yrkar bifall till eller om det skall betraktas som ett uttryck för folkpartiets nya linje att man skall profilera sig i politiken — man skall slå både åt höger och vänster. Det är naturligtvis herr Löfgren, herr Ångström och andra folkpartister obetaget att profilera sig, men på detta område där vi har så mycket på gång tycker jag att det är litet onödigt att göra den demonstrationen. Sedan har jag en rent personlig reflexion, som jag gärna vill framföra i detta sammanhang. När man kräver värdesäkra sparformer är det väl en form av indexreglering av sparandet som man är ute efter. Då kan man, herr Löfgren, ställa frågan: Att indexreglera det mesta i samhället = löner, skatteskalor, sparräntor osv. — är det rätta vägen att bekämpa roten till det onda, nämligen inflationen? Får man ett automatiskt skydd på alla områden för det ohägn som inflationen ställer till med, vem har då något intresse av att bekämpa inflationen som sådan? Det viktiga i sammanhanget är att vi förenar krafterna kring uppgiften att bekämpa den. Jag tror att ett ohämmat indexreglerande i olika sammanhang för att korrigera inflationens verkningar inte skulle vara särskilt bra för vårt samhälle. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag begärde ordet för replik när herr Jansson påstod att jag skulle vara besviken över att jag här såg en lottningschans försvinna Herr Jansson! Jag agerar inte i riksdagen utifrån sådana bevekelsegrunder. Jag har ansett det här saken vara av så stor betydelse att jag har talat lika engagerat för en utredning även vid tillfällen då situationen i riksdagen varit sådan att det inte förelegat någon lottningschans. Men när herr Jansson säger detta till mig förmodar jag att han samtidigt ägnar en tacksamhetens tanke åt moderaterna och centerpartisterna som i så fall har hjälpt honom att undvika lottning i en fråga som jag för min del anser vara av så stor principiell betydelse att jag vill föra den vidare vare sig det föreligger en lottningschans eller inte. Sedan tror jag inte att herr Jansson i förväg bör tala om vilka förslag en eventuell utredning skulle kunna komma fram till. Detta är en mycket svår fråga, men jag tror att det skall vara möjligt att finna en kombination av olika värdesäkra sparformer och räntesatser som svarar mot ett mer stabilt penningvärde. Jag tror att många sparare skulle kunna medverka i kampen mot inflationen på ett bättre sätt än f. n. om det kunde bevisas att det lönade sig att spara i de former som en sådan här utredning skulle kunna föreslå.
Herr talman! Jag är ledsen om jag gjorde min vän Löfgren upprörd genom att tala om detta med lottningschans. Men detta skulle ju ändå ha blivit resultatet, om man hade enats på samma linje som vid det tidigare tillfället. Jag är övertygad om att herr Löfgren har en ärlig och god vilja i dessa sammanhang — om den saken kan vi vara eniga. Det är utan tvivel så att det inte är tillfredsställande att sparräntan är negativ f.n. Men jag upprepar att jag inte är säker på att en indexreglering —- om det nu är fråga om detta — är den rätta vägen att gå. Den andra sidan av saken, som herr Löfgren också nämnde i sitt anförande, är att det finns många människor i det här landet som tjänar på inflationen, nämligen de som lånar upp pengar i ett visst penningvärde och betalar tillbaka i ett lägre penningvärde. Det skulle vara intressant att höra herr Löfgrens synpunkter på den saken. Anser vi det vara riktigt att ingen sparare skall behöva förlora på inflationen, bör väl heller ingen tjäna på att det pågår en inflation.
Herr talman! Jag tackar givetvis för att herr Jansson uppskattar mitt ärliga uppsåt. Vi är alltså överens om den saken. Jag tror att det finns skäl att här citera det uttalande som statsminister Palme enligt ett tidningsreferat gjorde vid Sparfrämjandets 50-årsjubileum och som åberopades i en replikväxling mellan herr Helén och herr Sträng i den allmänpolitiska debatten. Vi har återgivit en liten del av detta uttalande i reservationen: ”I längden duger det inte att inflationen är större än sparräntan och att den reella räntan därigenom blir negativ. Vi måste hitta en metod att skapa positiv realränta.” Det är det en sådan här utredning skall komma fram till. Vad har ni från regeringspartiet att sätta i stället? Herr Palme har gjort uttalandet att vi måste finna vägar att komma fram till en positiv realränta.
Herr talman! Jag kan inte se att det finns någon motsättning i vad jag sagt och vad statsministern i det här sammanhanget uttryckt. Statsministern har uttalat sig allmänt om vad inflationen ställer till med. Han har inte, såvitt jag förstått, talat om några indexreglerade sparräntor osv. Jag har tagit del av artikeln från Sparfrämjandets jubileum, som herr Löfgren åberopar. Vad statsministern vidare säger är att vi måste finna former för att bekämpa inflationen utan att jaga ut 15 miljoner människor i arbetslöshet, vilket hänt i andra länder; den jämförelsen gjorde han. Då menar jag att vi bör kunna avvakta vad de undersökningar ger som dels SCB skall göra, dels Sparbanksföreningen håller på med. Genom dessa undersökningar kan vi kanske få ett säkrare underlag för en bedömning av på vilket sätt man skall gå till väga för att göra sparräntan positiv. Det är ganska rimligt att man tar hänsyn till detta nu när aktiviteten pågår. Sedan får vi se om det är anledning att upprepa försöket med en utredning på det här området. F.n. finner, som jag sade, utskottet inget skäl till detta, och jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag noterar att finansutskottets ledamöter i varje fall hittills i debatten inte åstadkommit någon inflation i tid, och jag skall också försöka hålla mig inom de angivna tidsramarna. Detta utskottsbetänkande behandlar en motion m och en motion c och till detsamma har fogats en reservation fp. Bakom utskottsbetänkandet står således majoriteten bortsett från folkpartiet. De slutliga formeringarna med hänsyn till utgångsläget ger kanske anledning till ett visst klargörande och jag skall kortfattat försöka göra detta.

Vi spelade ganska öppet med dessa kort redan från början i utskottet och jag kan inte finna annat än att vi fick så pass gehör för våra synpunkter att vi inte hade någon anledning att framhärda. Jag citerar följande ur utskottsbetänkandet: ”Sammanfattningsvis ställer sig alltså utskottet bakom de synpunkter på behovet av utredningar på detta område, som framförs i motionerna 423 och 1032 moment a. Utskottet finner dock att riksdagen ej nu bör kräva tillsättande av en speciell utredning utan avvakta vidare resultat från de verksamheter för vilka utskottet redogjort. I motionen 1032 ställs också krav på att möjligheterna till värdesäkra sparformer skall utredas. Utskottet vill här erinra om att detta frågekomplex vid flera tillfällen belysts av offentliga utredningar, senast av den s.k. värdesäkringskommittén . Möjligheterna att inrätta indexreglerade sparkonton utreds f. n. inom sparbankerna. Mot den bakgrunden ser utskottet ej skäl att nu tillstyrka bifall till motionen 1032 moment b.” När vi har intagit den ståndpunkten tror vi oss för det första ha gagnat saken minst lika mycket som vi hade gjort genom att föra fram den reservationsledes och till en eventuell lottning.

Om vi på betänkandets första sida läser några rader så finner vi att det heller inte rör sig om så enkla saker. Man vill ha en utredning som förenar nationalekonomisk, kreditmarknadsteknisk, statistisk, sociologisk och statsvetenskaplig expertis. Jag kan således inte finna annat än att vår ståndpunkt är riktig med hänsyn till det förhandenvarande läget. Utskottets skrivning har ju även tillfredsställt moderaterna, som också var motionärer. Jag hade förhoppningsvis trott att utskottet skulle bli helt enigt. Så blev inte fallet, utan vi har fått en reservation från folkpartiet med herr Löfgren i spetsen. Jag har självfallet ingen anledning att vara gramse på honom för att han har reserverat sig för fullföljandet av en centermotion. Han har ju gjort det mycket diskret utan angivande av källan, och det kan man i och för sig förstå. Han säger att det här är ett gammalt folkpartikrav. Det är möjligt, det vill jag inte bestrida. Man har kanske upphovsmannarätten till just det här uppslaget. Men jag vill ändå säga herr Löfgren att det fanns ingen folkpartimotion det här året, och om centermotionen inte funnits hade självfallet herr Löfgren inte haft möjlighet att agera i kammaren i dag på detta område. Herr Löfgren har kryddat sin reservation med ett uttalande av statsminister Palme. Han har också citerat det i debatten. Statsminister Palme skulle ha sagt: ”I längden duger det inte att inflationen är större än sparräntan och att den reella räntan därigenom blir negativ.” Jag är fullt införstådd med att det är en ohållbar situation. Men jag kan inte fatta hur det skall vara möjligt att rätta till det genom att så att säga indexera kapitalets avkastning gentemot spararna. Om jag får tillkännage min uppfattning så tror jag precis som herr Jansson, att om vi indexerar på det ena området efter det andra så kommer vi aldrig att lyckas med det som är mest väsentligt också för spararna, nämligen att bekämpa inflationen. Det enda riktiga för att åstadkomma en positiv realränta är naturligtvis att bringa ned inflationen så att den ligger under räntenivån. Vi kan rimligen inte bara skriva upp räntan eller indexera den i takt med en stigande inflation. Herr talman! Jag skall inte vidare utveckla en sakdiskussion. Jag har i detta anförande inte tagit ståndpunkt vare sig för eller mot, utan jag vill kort yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inskränka mig till att göra en reflexion med anledning av herr Kristianssons synpunkter beträffande indexreglering av allting. Detta är det väl inte fråga om.

Herr talman! Vad vi har sagt, uttryckligen eller underförstått, beträffande frågan om utredning eller icke utredning är att det icke skall göras någon parallellutredning. Man kan avstå från att göra en speciell utredning nu. Det står tydligt i betänkandet. Sedan förstår jag inte vad jordbrukets förhandlingar om kompensation har med denna sak att göra. Jordbrukarna driver sina förhandlingar utifrån precis samma utgångspunkter som alla andra grupper i samhället gör. Där noterar man naturligtvis inflationen. Det gör man på löntagarsidan och det gör man naturligtvis på jordbrukarsidan också. Och det är olyckan när det gäller att bekämpa inflationen i dess helhet. Det är jag djärv nog att säga. När man får ett fullständigt indexsamhälle kommer indexhjulet aldrig att stanna utan det kommer snarare att rulla snabbare och snabbare. Det är lika bra att vi blir överens om det, herr Löfgren. Vidare kan jag inte förstå — därmed inget hugg mot spararna — att det kan finnas en speciell grupp människor som är bara sparare. Man kan ju inte etablera sig bara som sparare, inte ens som småsparare. Man måste ju ha någon civil gärning, för vilken man får ersättning, och av den ersättningen sparar man. Men då är man samtidigt något annat också. Och i denna andra egenskap får man — låt vara i olika grad, det erkänner jag gärna — viss kompensation för den inflation som pågår i vårt land. Jag tror att det är alldeles felaktigt att rycka ut denna fråga ur sitt sammanhang. Därmed har jag inte sagt att det inte kan vara rimligt att kompensera ett visst bottensparande. Sådan kompensation finns ju redan i viss mån i och med skattereduktionen, och det är möjligt att denna kan och bör utökas. Låt oss emellertid vänta och se vad som kommer ut av den utredning som pågår.
Herr talman! Låt mig bara med anledning av herr Kristianssons senaste inlägg säga att den kompensation som utgår i form av högre löner och ersättningar får även de slösaktiga människor som förbrukar vartenda öre, delvis på helt onyttiga ting. Men de som sparar och på det sättet hjälper samhället och dem som behöver låna pengar, får inte den ersättning som jag anser att de borde ha. Om det inte finns någon möjlighet att organisera alla sparare i ett kollektiv, så hindrar det väl inte att man i alla fall kan föra resonemanget att om spararna hade haft möjlighet att sätta kraft bakom sina synpunkter, hade det kanske sett annorlunda ut i fråga om både inflationstakt och annat.

Herr talman! Anledningen till att motionen 423 begär en utredning om det enskilda sparandet är naturligtvis att sparandets storlek och struktur är otillräckligt kända samtidigt som sparandet har stor betydelse bl.a. i våra ekonomisk-politiska prognoser. En omsvängning i det enskilda sparandets utveckling anges i årets budgetproposition — för jag minns nu inte vilket år i ordningen — som en förutsättning för att den privata efterfrågan skall öka tillräckligt för att prognoser beträffande tillväxt och sysselsättning skall hålla. En utredning som förenade olika slags expertis skulle kunna ge kunskaper av stort värde för finanspolitiken. Önskemålet är, som redan sagts i debatten i dag, inte nytt. Finansutskottets majoritet tillstyrkte förra året en moderatmotion av samma innehåll. Efter lottning biföll kammaren då reservanternas yrkande om avslag. Utskottet har i år i sitt betänkande nr 6 funnit önskemålet vara oförändrat aktuellt och lika viktigt men konstaterar att det under året har igångsatts ett par större undersökningar på det här området av statistiska centralbyrån och Svenska sparbanksföreningen. Utskottet anser att resultatet av de undersökningarna bör avvaktas. Jag delar denna uppfattning. Jag tycker alldeles självfallet att det är mycket glädjande att undersökningarna har kommit i gång, och att de här frågorna har blivit mer uppmärksammade och har alltså inga andra yrkanden än utskottsmajoriteten. Jag är kanske något tveksam -— jag vill gärna få det sagt —- till om de här undersökningarna angriper problemen på ett tillräckligt allsidigt sätt för att ge oss den information, som vi behöver. Det är också sannolikt att krav på utredningar av sparandets storlek, sammansättning och struktur kommer att framföras från andra håll. För dagen är det i alla fall rimligt, också enligt min mening, att avvakta resultaten av de båda aktuella utredningarna. Det kan finnas anledning att återkomma till den här viktiga frågan när vi sett resultaten. Herrar Löfgren och Ångström har i anledning av centerpartimotionen 1032 reserverat sig för en utredning angående indexreglerade sparkonton. Reservationens syfte är självfallet gott. En inflation på den nivå vi har nu bestjäl småspararna på ett sätt som inte kan accepteras. Det är självfallet att vi alla tycker det. Metoden indexreglering är dock enligt min mening inte särskilt lämplig. Den döljer symtomen men förvärrar sjukdomen. Penningvärdeförsämringen är, om man så vill, en utjämning av spänningarna i en ekonomi i obalans. Indexreglerar man olika områden av inkomster eller sparande förvärras inflationen.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

Herr talman! Tillsammans med fru Anna-Lisa Nilsson i Kristianstad har jag väckt motionen 1032, som föranlett större delen av den förda debatten. Vi har där tagit upp några synpunkter på verkningarna av den fortgående inflationsutvecklingen. Problemet har ju diskuterats i riksdagen tidigare under hösten, bl.a. i den allmänpolitiska debatten, där man betecknade inflationsutvecklingen som vårt största ekonomiska problem just nu. Den inflationsutveckling som vi beskrivit i den i januari väckta motionen har sedan dess rusat vidare med ökat kraft. Man uppskattar att vi år 1975 får en inflation på ytterligare ca 10 96. I motionen har vi närmast diskuterat inflationens verkningar för småsparare, låginkomsttagare och liknande grupper. Det är ju dessa grupper, omfattande ett mycket stort antal människor, som i första hand drabbas av inflationen. Det är de som inte har några realvärden eller endast begränsade sådana som i stor utsträckning får betala vad andra tjänar på penningvärdeförsämringen. De som är fattiga blir ännu fattigare och de redan rika blir rikare. Därför är, som Sparbanksföreningens ordförande landshövding Eckerberg sade för en tid sedan, inflationsutvecklingen djupt odemokratisk. Jämlikhet och rättvisa mellan olika grupper skall man inte tala om i sammanhanget — utvecklingen är den rakt motsatta. Det är ganska förvånande att inflationsutvecklingen kunnat pågå utan att det förekommit någon större debatt, utan att det krävts motåtgärder i större omfattning och utan att olika förslag och lösningar ständigt prövats. Det har tydligen uppstått en resignation och en avtrubbning inför den ständigt fortgående inflationsutvecklingen, som visserligen varierar men ändå fortgår år efter år. Den förefaller närmast opåverkbar och olöslig. De som drabbats har också, som herr Löfgren nyss sade, heller inte haft tillräcklig kraft för att resa motstånd mot utvecklingen. De har inte varit organiserade och de har kanske också helt enkelt vilseletts av att de ändå i sin bankbok ofta kunnat notera högre siffror och en viss ränteinkomst. Detta intryck förbyts dock i en negativ situation när man jämför med hur priserna samtidigt har ökat ute på marknaden. Många har också nöjt sig med konstaterandet att så länge inflationsutvecklingen i vårt land inte är större än i vår omvärld är det ingen fara, då bevarar vi vår konkurrenskraft. Men problemet är vida större. En följd av inflationen är ju att det sker en förmögenhetsomfördelning av stora mått i vårt samhälle. De som redan har realvärden får extrainkomster och kan skaffa nya realvärden. De som har sparat pengar för framtida behov och för ökad trygghet — ett sunt och lovvärt handlande —- får se hur deras sparkapital smälter ner och hur de får allt mindre kvar för det man tänkte köpa eller för den planerade tryggheten. Inflationen påverkar hela samhällsstrukturen, och vi har i vår motion påvisat hur den försvårar för t.ex. dem som önskar förvärva jord för att bruka och leva av och hur svårigheterna ökar för mindre företag, som inte kan påräkna extrainkomster genom värdeökningar för stora lager eller andra tillgångar. Det har tidigare i debatten sagts att det skulle vara riskabelt med en indexreglering på alla områden. Då skulle vi inte ha någon anledning att verka för att hejda inflationen. Det är givetvis en överdrift. Det är alldeles uppenbart att de åtgärder vi diskuterar är ansatser för att ändå på några områden hejda inflationen. Den centrala frågan är ju — och den ligger vid sidan om de väckta motionerna — att åstadkomma en sådan utveckling i vårt land att inflationsproblemen framstår som så små att vi inte behöver kräva särskilda åtgärder för småsparare och andra grupper. I ett av våra yrkanden i motionen vill vi ha en utredning om inflationens verkningar för småsparare, mindre företagare, låginkomsttagare m.fl. Man borde enligt min mening få en redovisning av hur och i vilken utsträckning denna förmögenhetsomfördelning sker, hur inkomstförhållandena påverkas, hur den enskildes trygghetssträvanden och åtgärder för att skydda sig mot oförutsedda händelser påverkas. Utskottet förklarar på denna punkt att det helt ställer sig bakom de synpunkter på behovet av utredningar som vår motion och motionen 423 har tagit upp. Detta vill jag notera med tillfredsställelse. Utskottet hänvisar vidare till att statistiska centralbyrån i sina petita för nästa budgetår begärt medel för olika sparundersökningar, och herr Jansson har något redogjort för vad de skulle innehålla. Man förutsätter också att regeringen kommer att lämna riksdagen förslag om anslagstilldelning. Enligt utskottet skulle dessa förväntade förundersökningar omfatta — jag citerar ur utskottsbetänkandet — följande: ”Den ena skulle syfta till olika utbyggnader av finansstatistiken från kreditinstituten m.m. som skulle möjliggöra löpande redovisning av hushållssektorns totalsparande med fördelning på olika spartyper. Den andra skulle syfta till intermittent återkommande undersökningar av de viktigaste komponenterna i vissa hushållstypers sparande, attityder till sparande etc.” Det förefaller tveksamt om dessa aviserade sparutredningar av den beskrivningen att döma kommer att ta upp verkningarna av inflationen. Det finns ju ingenting klart utsagt om dessa verkningar, men de är huvudproblemet i dagens diskussion. Vi får hoppas att utskottets betänkande och den diskussion som har förts här i dag kommer att leda till att undersökningarna också tar upp det problem som här har aktualiserats. Vi förutsätter att det blir så efter den här debatten; jag vill uttala den förhoppningen i varje fall. Vi har i vår motion också ett yrkande om att man även skulle utreda möjligheterna att finna värdesäkra sparformer, som i någon mån skulle eliminera den negativa utveckling som inflationen och den negativa sparräntan leder till. Där har utskottet tyvärr inte varit lika positivt utan hänvisat till dels en utredning av år 1964, dels pågående utredning inom Svenska sparbanksföreningen. Det är att notera att man framhåller att man inte nu vill ha denna utredning. Jag tycker emellertid att det hade varit logiskt att säga att även den här delen — värdesäkert sparande i olika former — borde ha kunnat läggas till de undersökningar som t.ex. statistiska centralbyrån avser att initiera, eftersom det hade varit en viktig del i det här paketet. Då skulle jag varit mera tillfredsställd. Jag anser nämligen inte att man nu kan nöja sig med vad en utredning sade 1964 = för elva år sedan. För det första var förhållandena då delvis annorlunda än de är nu. För det andra har det sedan dess kommit till nya synpunkter på det här problemet, och det ställs nya krav, som borde sammanställas och utvärderas. För det tredje har det ännu inte vidtagits några åtgärder i anledning av de ändå rätt positiva förslag som denna utredning framlade år 1964.

Till att börja med har Svenska sparbanksföreningen kanske något mer begränsade mål och syften med sin utredning än vad vi politiker i riksdagen har i ett sådant sammanhang. Jag tror att vi måste se frågan ur ett vidare perspektiv. Det är nämligen inte säkert att Sparbanksföreningens och våra krav i alla delar kan förenas. Jag tror att kraven från oss som politiker för försvaret av penningvärdet och i viss mån även försvaret för en jämlikhetsutveckling ligger på ett vidare plan. Därför tycker jag att det är litet förmätet att hänvisa till Sparbanksföreningens utredningsverksamhet som skäl för att inte nu säga ja till utredningskravet. Det är klart att en utredning på det här området måste belysa många problem, och de är givetvis svåra: det har det vittnats om här i debatten. Motionens begränsade önskemål har varit att söka värna om vissa speciella gruppers intresse. Man måste kanske begränsa ett värdesäkert sparande till ett visst belopp per individ; det är möjligt att en sådan begränsning måste tillgripas för att vi i varje fall skall komma en bit på vägen. Som herr Jansson säger är vi överens om att det här är ett problem, men jag förvånar mig över att det görs så litet åt det problemet. Därför skulle en beställning nu ha varit en positiv viljeyttring, som kunde ha visat att vi känner ett visst ansvar gentemot de stora grupper som tycker att de är misshandlade. Jag anser att reservationen bättre tillgodoser motionens önskemål, och jag ber därför att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Motionen 1031 yrkar på tillsättandet av en utredning med sikte på nya bildmotiv på de svenska sedlarna. Som bekant upptar samtliga sedeltyper endast kungabilder, varför Sverige i detta avseende är jämställt med en rad feodalstater där självhärskardömet råder. Finansutskottet yrkar avslag med stöd av yttrande från fullmäktige i riksbanken. Till betänkandet är fogad en reservation. I Annette Kullenbergs bok Överklassen i Sverige sägs det bl.a. att denna överklass numera är liten men väl sammanhållen. Dess hörnstenar är hovet, adeln, storborgerligheten och finansvärlden. Kungen söker man göra till den samlande symbolen. Storfinansen gör också allt vad den kan för att popularisera monarkin. De som äger den verkliga ekonomiska makten använder monarkin så att den tjänar deras bestämda syften. Århundradens historia visar samma utveckling. För överklassen i Sverige har kungamakten varit den samlande symbolen. Överklassens ledande tidningsorgan — Svenska Dagbladet — har varit mer än bekymrat över att vissa symbolvärden, som tidigare tjänat kungahuset, i och med den nya grundlagen inte längre är för handen. Det gäller enligt tidningens egen uppräkning ”avskaffandet av riksdagens högtidliga öppnande på rikssalen i Stockholms slott, avskaffandet av ordensväsendet, avskaffandet av de beslutande veckokonseljerna , avskaffandet av prefixet kungligt från de högsta domstolarna, ämbetsverken och militära förbanden —---". Överklassen och Svenska Dagbladet bör dock inte vara så bekymrade. Här gäller det ju endast småsaker och formaliteter, då monarkin av statsmakterna fortfarande populariseras i betydligt allvarligare sammanhang. Någon har sagt att Sveriges historia är dess konungars. För dem som något har tagit del av tidigare skriven officiell historia förefaller uttalandet inte överdrivet, och varje gång vi behöver använda landets betalningsmedel påminns vi om att landet är en monarki med kungliga” anor långt tillbaka i tiden. Trots ett socialdemokratiskt regerande i Sverige i över 40 år. med republikkravet inskrivet i socialdemokraternas partiprogram. är motiven på landets sedlar fortfarande bilder av olika kungar. Ja, samtliga gångbara sedlar, utom den jubileumstia som utgavs i samband med riksbankens 300-årsjubileum, är försedda med kungaporträtt. Sverige är i detta avseende jämbördigt med olika feodalstater: feodalstaten Thailand, feodalstaten Afghanistan, feodalstaten Jordanien, feodalstaten Etiopien och inte minst feodalstaten Iran, länder som har bilder av monarkerna på samtliga sina sedlar. Samma sak är det i Sverige. Sverige har i detta fall ett system som är jämbördigt med det feodalsystem som är rådande i shahens Iran. Denne självhärskare har tydligen fullt klart för sig att även bilderna på sedlarna har ett symboliskt och ideologiskt värde. I annat fall skulle denne envåldshärskare inte ha bestämt att de 35 olika sedeltyper som förekommer i Iran alla bär regentporträtt. Kungarikena Norge och Danmark, där socialdemokratins politiska ställning varit och är betydligt svagare än i Sverige, har inte kungliga porträtt på någon av sina sedeltyper. Hur är då utseendet på de svenska sedlarna? På den svenska S-kronorssedeln återges bilden av Gustav Vasa, en av landets genom tiderna största bondeplågare, känd från blodbadet i Kalmar, och Nils Dackes baneman. Sin stora personliga förmögenhet hade han samlat med de mest brutala metoder. 100-kronorssedeln återger bilden av Gustav II Adolf, även han en brutal plågare av allmogen. Oräkneliga är de svenskar och även finländare som tvingades ut på Europas olika slagfält och där stupade i Gustav II Adolfs långvariga krig, lämnande efter sig hustrur och barn till ett liv i armod och obeskrivligt elände. Bilden av Gustav III — jag tar dem i denna ordning — ”pryder” 50 kronorssedeln. Det var mannen som ordnade överfallskrig mot Ryssland, då han lät utrusta svenska soldater med ryska uniformer och gjorde gällande att det var Ryssland som svarade för överfallet. Samma metod användes betydligt senare av en man som hette Hitler, då tyska soldater iklädda polska uniformer överföll Polen och därmed startade det andra världskriget. Efter nederlaget i det ingångsatta kriget mot Ryssland med tiotusentals stupade svenskar och finnar hyllades denne kung vid sin hemkomst till Sverige som ”fredens återställare”. Inskriptionen finns inhuggen på den staty som står placerad på Skeppsbron här i Stockholm, och de av kammarens ledamöter som inte har sett den bör göra en promenad dit ned och kontrollera att så faktiskt är fallet. Statyn har rests och betalts av dåvarande Stockholms borgerskap, vilket visar hur underdånig man från det hållet kunde vara gentemot en självhärskare. Efter avslutandet av överfallskriget mot Ryssland 1788 beslöt nämligen Stockholms borgerskap att visa sin tacksamhet för konung Gustav III:s insatser. Man avsatte inte karlen — nej, man bekostade en dyrbar staty över denne! Statyn har modellerats av Sergel. Platsen där den står, på Skeppsbron nedanför Slottsbacken, valdes av Gustav III själv. Jag kan inte neka mig nöjet att i riksdagens protokoll få läsa in vad Gustav III skriver i den allmänna propositionen till riksens ständer, där han omnämner Stockholms borgerskaps ärebevisning i följande ordalag: ”Kongl. Maj:t känner en märkelig förnöjelse, att inför Samtelige Rik sens Ständer betyga Sitt wälbehag av de mångfaldiga wedermälen, hwarigenom Hufwudstadens Borgerskap betygat Konungen sin underdåniga tillgifwenhet. Ingen möda har warit dem tung; inga omkostnader räknade; men den Statue de beslutat att uppresa till Kongl. Maj:ts ära hade Kongl. Maj:t i afseende på både Sig Sjelf och dem, welat wägra, om Kongl. Maj:t kunnat betaga Historien denna anledning, så märkwärdig af Tidehwarfwet, att omtala deras förtjenster, eller Sine Efterträdare denna uppmuntran Folkets kärlek gifwer Gode Konungar.” Det är ingen ände på hyckleriet. Enligt Gustav III är alltså statyn på Skeppsbron ett äreminne över den som sände tiotusentals människor i döden i ett krig som han själv hade ställt till med och falskeligen hade blivit utropad som ”fredens återställare”. Enligt Gustav III visar statyn den väg hans kungliga efterträdare borde gå för att nå den ”uppmuntran Folkets kärlek gifwer Gode Konungar”. Alltså, sätt i gång med krigsöverfall! Var inte så nogräknade med formerna för att få i gång kriget! Om tiotusenden människor mördas spelar ingen roll; du får äreminne och staty av överklassen. Men hyckleriet hade inga gränser, varken hos Gustav III eller hos överklassen i Stockholm. Samma borgerskap som så hade hyllat kungen mördade honom några år senare. Det är den kungens bild som pryder Sveriges 50-kronorssedlar. På 1 000-kronorssedeln återges bilden av Gustaf V. Att denne kung inte hade kraften — även om vilja fanns — att få Sverige och dess folk ut i krig var den framväxande liberalismens och arbetarrörelsens förtjänst. Slutligen återfinns Gustaf VI Adolfs bild på 10-kronorssedeln. Samtliga svenska sedeltyper blir med sina kungabilder ett verksamt medel som propaganda för monarkin, för kungahuset, och därigenom blir de även nationella symboler. Kungabilderna — dessa feodala kvarlevor — borde bort från landets sedlar! Det bör inte vara så att vi här i landet jämt skall konfronteras med kungabilder när vi skall använda en sedel som betalningsmedel. I motionen sägs bl.a. att Sverige är ett vackert land, dess folk idogt och strävsamt. Det är folket som har skapat värdena, inte landets kungar. De har i stället plundrat landet på de värden folket skapat. Bilder ur folkets skapande liv borde därför ersätta kungaporträtten på sedlarna. Vi har många exempel. Vi har Norrlands vackra skogar. Ur dem har inhöstats miljarder i valutainkomster. Lönearbetarna är de som har skapat dessa värden. Flera exempel skulle kunna lämnas. Vi har personer som gjort Sverige och dess folk stora tjänster. Deras porträtt skulle kunna användas på de svenska sedlarna. Vi har inom den svenska liberalismen och i vår arbetarrörelse personer, vilkas porträtt skulle kunna tjäna syftet bättre än gamla kungars, vilkas historia vi känner till! De svenska kungahusen har i alla tider framstått som symboler och tjänat som föremål för reaktionär mytbildning och ideologi, och så är det ända in i nutiden. Och ändå går genom den svenska kungahistorien en stank av mord, folkförtryck, krig och elände för folket. Dessa kungar bör inte äras, inte någon av dem. Minst av allt är de symboler för folket. Men ändå anses det så sent som år 1975 på högst ansvarigt håll att Sveriges historia är dess konungars. På annat sätt kan man inte tolka finansutskottets betänkande över motionen 1031 och det yttrande från fullmäktige i riksbanken som är fogat till betänkandet och på vilket finansutskottet säger sig bygga sitt ställningstagande. I motionen 1031 yrkas att riksdagen hos regeringen begär tillsättandet av en utredning enligt i motionen angivna riktlinjer. Jag har i detta mitt inlägg ytterligare motiverat detta yrkande. Det gäller en utredning — inte ett omedelbart förstörande av samtliga sedeltyper. Finansutskottet hänvisar som sagt till vad fullmäktige i riksbanken haft att anföra och bygger sitt avstyrkande helt på fullmäktiges yttrande, där det bl.a. heter: ”Vilken historiesyn man än må företräda, torde det f.ö. vara svårt att anse åberopade skäl utgöra tillräcklig anledning för nuvarande sedlars ersättande med ny sedelserie.” Därefter talar fullmäktige om hur stora kostnaderna skulle bli om man nu skulle införa nya sedeltyper i stället för dem vi har. Detta skulle skapa merarbete såväl för riksbanken som för bankerna i övrigt. Vidare har man, säger fullmäktige, investerat ett belopp på 40-50 milj.kr. i de sedeltyper vi nu har. Detta är ett ekonomiskt argument som finansutskottet tar fasta på men som inte är tillbörligt i detta sammanhang. I motionen ställs inte yrkande att den nuvarande sedelstocken omedelbart skall förstöras, som fullmäktige i riksbanken försöker antyda. Jag har i motionen endast ställt yrkande om en utredning, givetvis med sikte på att kungabilderna skall försvinna då nya sedeltyper framställs och mera tidsenliga motiv i stället komma till användning. Hur blir det f. ö. med den 1 000-kronorssedel som det föreligger planer på att framställa och som riksbanken beräknar skall kunna införas under senare delen av år 1976? Skall kungabilden med även där? Då användningen av sedlar av högre valör under senare år ökat bedöms det nämligen som nödvändigt att en ny 1 000-kronorssedel införs som skall bli lättare att hantera än den nuvarande. Här finns ett utmärkt tillfälle att använda en bild som inte är symbol för monarkin, utan att detta skulle innebära förhöjda kostnader. Men ansvariga myndigheter har en annan uppfattning än motionären i denna fråga. Jag kan inte neka mig nöjet att citera vad fullmäktige i riksbanken har att anföra på denna punkt: ”Fullmäktige vill i anledning av motionen blott framhålla att då som en löst sammanhållande ram kring nuvarande sedeltyper valdes att låta varje sedel representera ett århundrade, det legat nära” — märk väl! — ”till hands att låta ett avsett sekel representeras också av ett av landets statsöverhuvud från samma period.” Som bekant utges nya sedeltyper med olika mellanrum. Nu skall landet alltså få en ny 1 000-kronorssedel. Så sent som 1965 ansåg ansvariga myn digheter fortfarande att Sveriges historia är dess kungars. Då påbörjades nämligen utgivningen av helt nya sedeltyper i Sverige, samtliga med kungaporträtt. Slutligen, herr talman, vill jag ytterligare poängtera att jag i motionen 1031 inte hemställer att den nuvarande sedelstocken omedelbart skall förstöras, ett påfund på vilket finansutskottet bygger hela sin argumentation för avslag på motionen. Som motionär har jag yrkat på tillsättandet av en utredning — det är vad frågan gäller. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation av herr Hermansson som är fogad till finansutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Man blir sällan populär i riksdagen genom att tala för en av utskottet enhälligt avstyrkt motion, men ibland känner man behov av att trots detta framföra synpunkter på en fråga som man finner angelägen. Om jag därtill, som min avsikt är, fattar mig kort kan det kanske ursäktas mig att jag gör detta. Till skillnad från den föregående talaren kommer jag inte att uppehålla mig vid sedlarnas utseende, även om jag tycker att det finns visst fog för den kritik som herr Lorentzon har framfört, utan jag tänker tala litet om sedlarnas valörer. Det gäller alltså motionen 229, där jag hemställt om en samlad översyn av vårt sedelsystem. Tidigare förslag från min sida, som i vederbörlig ordning också avslogs, om införande av en ny sedel i 500-kronorsklassen kommer därvid in i bilden. En av anledningarna till min motion nu var den översyn av riksbankens organisation som företagits av statskontoret. Av rapporten framgår bl.a. att ett slopande av S-kronorssedeln i samband med att ett modifierat S-kronorsmynt med ny prägling införs skulle ge en kostnadsreducering i riksbanken på ca 7 milj.kr. under en tolvmånadersperiod. Detta gav mig anledning fundera över om inte väsentliga besparingar kunde nås i riksbanken genom att vissa sedelvalörer slopas och andra tillkommer. Givetvis får inte den ekonomiska synpunkten vara det enda motivet för en sådan förändring: det viktigaste är att våra sedelvalörer anpassas till det behov som allmänhet, butiker, post, banker etc. har av en enkel men också praktisk sedelhantering. Det är inte säkert att vår nuvarande uppsättning av sedlar är den i dag mest ändamålsenliga. Särskilt har behovet av en 500-kronorssedel omvittnats och, som riksbanksfullmäktige säger. fått större tyngd genom det ökade omloppet av 100-kronorssedlar. Fullmäktige säger också i sitt yttrande över motionen att frågan om en S-kronorssedel kommer att återupptas då det nya S-kronorsmyntet kommit i cirkulation. Man kan också tänka sig ett utbyte av 10-kronorssedeln mot en 20-kronorssedel. ja vi kanske rent av klarar oss med en lägsta sedelvalör på 25 kr. I ett visst läge med en speciell betalningssituation minskas genomsnittsantalet sedlar med ca 13 926. om 10-kronorssedeln utbyts mot en på 20 kr. Det skulle alltså kunna bli vissa kostnadsreduceringar vid en för Nu har både finansutskottet och fullmäktige i riksbanken efter moget övervägande kommit fram till att det inte finns något motiv för en utredning av sedelvalörerna. I varje fall erfordras härför ingen särskild utredning, säger man. Att mot denna förkrossande sakkunskap våga hävda motsatsen vore väl förmätet. Jag noterar dock med tillfredsställelse att riksbanken skall följa utvecklingen för att om så befinns önskvärt ta erforderliga initiativ. Jag tror att utvecklingen i längden talar till förmån för min motion. Man är rädd för att en utökning av sedelsortimentet skall medföra en ökad belastning för sedelhanteringen, men man måste också beakta de vinster som en förändring av sedelvalörerna kan innebära. Det är inte heller säkert att en översyn skulle resultera i ett ökat sedelsortiment — man kanske rent av skulle kunna klara sig med ett mindre sortiment. Jag förutsätter att riksbanken beaktar även detta i sin uppföljning av frågan.

Herr talman! I motionen 229 av herr Hjorth hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om en samlad översyn av vilket system av valörer å rikets sedlar som bör finnas. Finansutskottet har i anledning av motionen inhämtat yttrande från fullmäktige i riksbanken. Fullmäktige anser att en översyn enligt motionärens önskan är helt överflödig, då man redan utan en sådan studie torde kunna fastslå att de två förändringar som skulle kunna aktualiseras är dels slopande av S-kronorssedeln, dels införande av en 500-kronorssedel. Till frågan om slopande av 5-kronorssedeln kommer fullmäktige att ta ställning då det nya S-kronorsmyntet, som det nu föreligger förslag om, kommit i cirkulation. Redan 1971 års riksdag behandlade frågan om införande av en 500 kronorssedel. Fullmäktige uttalade då i ett avgivet remissyttrande ”att det enligt fullmäktiges mening icke föreligger något verkligt behov av en sedel i 500-kronorsvalören”. Detta omdöme äger enligt fullmäktiges mening alltjämt giltighet. Utskottet delar fullmäktiges åsikt och föreslår att riksdagen beslutar avslå motionen 1975:229. I motionen 1975:1031 av herr Lorentzon begärs tillsättandet av en utredning med uppgift att utarbeta förslag till nya motiv på våra sedlar. Även med anledning av denna motion har fullmäktige i riksbanken avgivit ett yttrande. Utan att gå in på historiska värderingar har fullmäktige med hänsyn till ekonomiska och praktiska konsekvenser avstyrkt motionsyrkandet. Utskottet, som har samma uppfattning som riksbanksfullmäktige, ser inte i motiven på våra sedlar några symbolvärden för en överklass. Utskottet hemställer därför att riksdagen avslår motionen 1975:1031. Jag kan i någon mån sympatisera med vissa synpunkter som herr Lorentzon framfört i sin motion, däremot inte med vad han sade i sitt anförande nyss. Men utskottet har behandlat denna motion med utgångspunkt i de bedömningar som utskottet har att göra, dvs. rent ekonomiska och praktiska. De synpunkter som herr Hermansson framfört i sin reservation borde det vara riksbanksfullmäktiges sak att ta ställning till när den frågan blir aktuell. Med anledning av herr Lorentzons historiska utflykter vill jag till sist bara meddela att mitt lokala ursprung inte har påverkat mitt ställningstagande i denna fråga. Jag ser inte något som helst samband mellan Nyköpings gästabud och frågan om nya motiv på våra sedlar. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 7.

Herr talman! Utskottets talesman argumenterar här på samma sätt som utskottet gör i sitt betänkande. Jag anser att utskottet inte har tagit hänsyn till att det är fråga om en utredning. Utskottet anför att det skulle bli för stora kostnader genom att hela sedelstocken skulle bytas ut. Jag har aldrig tänkt mig något sådant. Jag tycker att jag inte skulle behöva upprepa vad jag sagt tidigare, nämligen att det gäller en utredning med sikte på framtiden. Jag ställde här frågan hur den 1 000-kronorssedel kommer att se ut som skall vara klar i slutet av år 1976. Man måste väl en gång för alla i det här landet komma bort ifrån tänkandet att varje sedel skall representera ett århundrade och att seklet skall representeras av ett statsöverhuvud. Det avgörande då är inte kostnaderna. Det gäller här populariseringen av kungahuset genom motivens symbolik och den ideologiska påverkan detta har. Jag erinrar mig vad som hände när Gustaf V gick hädan. Stockholms affärer använde då hans porträtt i alla skyltfönster som ett blickfång — det går ju att sälja varor även i sådana sammanhang. En affär som sålde damunderkläder hade också Gustaf V:s porträtt i skyltfönstret men hade osmakligheten att dekorera porträttet med svarta damunderkläder. Osmakligheten i det här fallet var ju synnerligen malplacerad. Det hade givetvis varit mera motiverat med mansunderkläder. I den svenska grundlagen står det inskrivet att all makt utgår från folket. Landet har en representativ demokrati. Men att all makt utgår från folket återspeglas inte då det gäller det svenska sedeltrycket. Bilderna på våra sedlar hyllar fortfarande monarkin. Menas allvar med att all makt utgår från folket borde svenska folkets liv och representanter för folket vara bildmotiv på landets sedlar. I det här fallet står jag inte ensam även om jag ensam skrivit under motionen. Jag vill minnas att Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund vid något tillfälle har ställt frågan om en reform där kungabilderna måste bort från sedlarna och där bilder som representerar det svenska folket och dess ledargestalter skall komma i stället. Dessa gestalter finns inte bara inom svensk politik, vi har andra områden. Nog tycker man att August Strindberg —- det finns visserligen en bild av honom på en sedel men så gömd att man måste hålla sedeln mot ljuset för att se den — skulle kunna vara en bättre representant än en av kungarna. Men tydligen är de ansvariga myndigheterna lika rädda för att visa August Strindberg nu som på sin tid Svenska akademien, som helt gömde undan denne store nationalskald. Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill inte gärna ta upp en debatt om god smak med herr Lorentzon efter hans senaste anförande.

Herr talman! Under allmänna motionstiden i våras väckte jag motionen 1030, i vilken jag begärde att man från regeringens sida skulle påverka verkschefer, landshövdingar, diplomater och andra statstjänstemän att i görligaste mån använda sig av svensktillverkade tjänstebilar. Det finns många anledningar att begära en sådan åtgärd. Vi är ju angelägna att göra reklam för svensk industri utomlands och försöker saluföra våra produkter på allehanda sätt. En billig form av reklam anser jag vara att man vid våra utländska beskickningar använder sig av svensktillverkade bilar. Detta kan naturligtvis med extra tyngd hävdas eftersom den svenska bilexporten ju har ett gott namn utomlands. Man kan alltså inte av kvalitetsskäl känna sig tvungen att avstå från svenska bilar. Det är intressant att se vad som händer vid huvudentrén i samband med riksmötets öppnande då den utländska diplomatiska kåren anländer hit. Företrädarna för de länder som har egen biltillverkning brukar komma i sitt eget lands bilar. Därför är det litet konstigt att konstatera att det efter den diplomatiska kåren anländer svenska generaldirektörer och högre militärer i amerikanska limousiner och tyska Mercedes, som inte är av minsta storleken. Man tycker faktiskt att det hade varit på sin plats att de utnyttjade samma möjlighet till reklam som de utländska företrädarna gör. Det här ger inte bara ett konstigt intryck utan man skulle kanske också kunna spara åtskilliga kronor för statskassan. De olika verken brukar ju låta höra av sig till riksdagen för att de inte får tillräckliga anslag. Ett sätt att spara några kronor vore kanske att gå ned i bilstorlek. Det finns egentligen ingen som helst anledning till att en högre statstjänsteman skall komma åkande ensam i baksätet på en bil i storleksordningen näst intill minibuss. Nu hänvisar utskottet till att chefen för utrikesdepartementet den 22 januari i år tillskrev våra utlandsrepresentationer med uppmaning att i görligaste mån använda svensktillverkade bilar. Såvitt jag uppfattat har detta icke haft någon större effekt. Vi kan väl hoppas på att departementschefen håller denna fråga under uppsikt och kanske återkommer med klarare krav i denna riktning liksom att man från andra ansvariga statsråds sida kan tänka sig att framställa samma krav på andra områden, som ligger inom landet. Krigsmakten försöker ju använda svenska fabrikat när det gäller de tyngre fordonen. Många skäl talar för detta. En anledning är kanske att generalen i en krigssituation inte behöver bli sittande ute i buskarna därför att han har en bil som det i en sådan situation inte går att få fram reservdelar till. Jag skall med intresse följa hur andra statsråd kommer att försöka påverka utvecklingen i denna fråga. Jag skall, herr talman, inte ställa något yrkande i dag utan ber att få återkomma i denna fråga.

Herr talman!

Men det är närmast om principen som finansutskottet i stort sett har uttalat sig. Det är inte mer än två år sedan riksdagen i stor enighet beslöt om nya och modernare riktlinjer för den statliga upphandlingen. I detta beslut slog man, som förut har påpekats, fast kravet på affärsmässighet. Det skall vara den grundläggande principen i den statliga upphandlingen. Men häri bör inbegripas att man skall sammanväga olika omständigheter i varje särskilt fall. Det är således inte alltid självklart, att priset skall vara avgörande för om ett anbud skall antas eller inte. Det har uttalats som väsentligt att väga priset mot t.ex. kvalitet. I bedömningarna måste även tas med sådana omständigheter som anbudsgivarens förmåga att fullfölja sina åtaganden, möjligheterna att få god service, framtida driftkostnader osv. Det finns således många faktorer att stödja sig på om man vill bortse från priset. Detta tycker vi i finansutskottet talar för att motionärens tankegångar väl kan täckas in i upphandlingskungörelsen. Men självklart måste de svenska biltillverkarna så långt möjligt offerera bilar till konkurrenskraftiga priser. Hur det än är så spelar priset ganska stor roll i detta sammanhang. Biltillverkarna måste då också väga in den goodwill och det reklamvärde som det måste innebära att deras bilar används av statliga verk och myndigheter. Finansutskottet är således enigt om att inte föreslå några bindande föreskrifter att alla myndigheter absolut skall köpa svenska tjänstebilar. Men utskottet förutsätter — det står även i betänkandet — ”att alla berörda myndigheter infordrar anbud från de svenska biltillverkarna”. Härmed borde motionärens yrkande ha fått ett mycket kraftigt stöd. Utöver detta måste vi ändå trots allt ta hänsyn till de internationella förpliktelser vi har, bl.a. enligt EFTA-överenskommelsen. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Franzén inledde sitt anförande med att säga att ingen i utskottet har en annan uppfattning än motionären. Då är det kanske litet märkligt att utskottet inte har åstadkommit någon kraftigare viljeyttring. Eftersom denna olycka redan är skedd kan vi väl vara överens om att jag återkommer med en motion och att jag då får känna av utskottets viljeyttring, eftersom vi tycks vara ense om principerna. Herr Franzén anför att priset måste vägas mot kvaliteten. Då har Sverige naturligtvis ett övertag, eftersom det är allmänt känt att kvalitet är kännetecknet för våra produkter. När det gäller prisbilden vet vi hur vi kostnadsmässigt har det i detta land. Vi kan inte alltid hävda oss. Men i detta speciella fall talar även priset för svenska produkter. De bilar som jag åberopar — de stora amerikanska limousinerna och de tyska mercedesbilarna — kostar lika mycket som man ger för dussintals svenska bilar. Både kvalitet och pris talar för att jag har rätt i min argumentation. Jag känner väl till våra handelsavtal. Men vi skall veta att man i de yttersta av dessa dagar diskuterar restriktioner för att slå vakt om vissa näringar och med tanke på försörjningsberedskapen. Att svenska verk och myndigheter skall använda svenska bilar är kanske en form av försörjningsberedskap. Vi tycks vara överens i mycket, och därför känner jag mig besviken över utskottets dåliga viljeyttring.
Herr talman! Det är möjligt att den viljeyttring som herr Komstedt talar om inte har skrivits in så klart i betänkandet, men enligt min mening bör nog våra tjänstemän i olika grader kunna använda svenska bilar. Det gäller inte bara tjänstebilar. Jag förmodar att herr Komstedt menar bilar över huvud taget, t.ex. sådana som vägverket köper. Inte heller där kan man vara så tvärsäker på att svenska bilar, bussar och lastbilar i alla sammanhang är av sådan beskaffenhet — det borde de visserligen vara — att de inte överträffas av bilar tillverkade i utlandet. Är den svenska bilen bättre tror jag att många väljer den, även om den skulle vara dyrare. Så är det med kommunerna, som även de är mer eller mindre involverade i upphandlingskungörelsen. Då och då köper man utländska lastbilar, traktorer och maskiner, därför att de är ändamålsenliga för ett visst jobb. Därför kan man inte vara så säker på att just t.ex. en Volvo skulle vara den allra bästa. Ofta frågar man dem som arbetar med dessa fordon — chaufförer och maskinförare — vilket fabrikat de tycker är mest ändamålsenligt. Det är viktigt att även höra deras mening. Men det kanske ligger litet på sidan av detta ämne. Dock kvarstår att utskottet inte kan spika fast att man alltid skall köpa svenska bilar. Då är vi ute på farliga vägar. Inom näringslivets alla grenar finns varor som vi praktiskt taget kan tillverka själva. Skulle man för dessa fall införa sådana här bestämmelser, vore man verkligen ute på djupt vatten.
Herr talman! Låt mig efter vad herr Franzén senast sade bekräfta att vi är helt överens när det gäller maskiner och fordon av speciell art. Det finns förmodligen en mängd olika maskiner som staten och kommunerna använder men som inte tillverkas i Sverige. Men det är inte dessa fordon som jag tar upp i motionen. De bilar jag talar om i motionen tillverkas i Sverige.